Herr talman! Jag tar frågorna i tur och ordning. Christel Anderberg menar att domstolarna -- jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen -- inte var särskilt välskötta under den socialdemokratiska regeringen. Först och främst kan jag konstatera att rättsväsendet under alla år med bekymmersamma budgetlägen har undantagits från huvudalternativet när det gällt sparkrav eller nedskärningskrav på domstolarna. Den här regeringen tillför nu permanent domstolsverksamheten 18 milj.kr. Det handlar om ungefär 0,5 % av hela anslaget. Om det är skillnaden mellan välskötta och misskötta verksamheter, kan det inte ha varit så förfärligt illa på den förra regeringens tid. Det handlar alltså om Så till detta med delegering och renodling. Ja, det är klart att man kan säga att alla är överens om att detta bör ske i ökad omfattning. Men det här är inte en fråga enbart för domstolsverket och domstolarna. I vissa avseenden fordras det ju också ändringar i gällande författningar. För att det skall gå att göra sådana måste ändringsbeslut föreligga. Det är bra att en hel del gjorts och att det pågår t.ex. en försöksverksamhet. Jag har hängt upp mig på justitieministerns uttalande om att man måste avvakta beredningen. Beträffande domstolsutredningen och talet om att man fråntog denna organisationsfrågan för att utredningen skulle kunna bli klar vill jag säga att detta inte alls är korrekt. Tvärtom diskuterade domstolsutredningen i oktober organisationsfrågan. Man hade låtit statskontoret göra utredningar, som var inne i ett slutskede. Tidsschemat skulle hållas. Det gällde då årsskiftet 1991--1992. Mitt i det arbetet ansåg regeringen att domstolsutredningen inte skulle arbeta med de här frågorna. Således handlade det inte om arbetstempot i utredningen eller om utredningens utförande, utan det var helt andra motiv som dikterade regeringens snabba beslut om vad som skulle tas bort. Sedan kan man fråga sig: Varför har justitieministern, eller Moderata samlingspartiet och övriga i regeringen, en så restriktiv syn på specialdomstolarna? Någonting kunde väl Christel Anderberg avslöja i den frågan. Kanske kunde hon avslöja vilka domstolar som skall bort och vilka som eventuellt får vara kvar. Framför allt kunde hon väl ange motiven till varför det är som det är i den frågan. Avslutningsvis konstaterar jag bara att ingen i Ny demokrati har dykt upp från någon del av huset.
Herr talman! Jag sade inte att domstolarna var särskilt illa skötta under den socialdemokratiska eran. Jag innefattade faktiskt hela rättsväsendet i mitt påstående. Det är inte fråga om 0,5 eller 1 %, utan det gäller betydligt större försyndelser som vi så småningom måste försöka komma till rätta med. I mitt huvudanförande kommenterade jag inte utbildningsfrågorna. Jag konstaterar att Göran Magnusson egentligen inte har nämnt något konkret utbildningsbehov. Litet svepande nämnde han de faktiskt ganska begränsade ändringar som beslutades häromveckan vad gäller incestbrott. Det ligger i sakens natur att en yrkeskår, vars medlemmar har som yrke att tillämpa lagar, ganska ofta tvingas sätta sig in i nya lagar -- vi i riksdagen är ju så produktiva. Denna kår är ganska luttrad och van vid att få bedriva självstudier. De aktuella 5 miljoner kronorna skulle, om jag minns rätt vad motionärerna säger, inte bara utgå till domare utan också till annan domstolspersonal. Det är alltså en ganska stor personalkader som vi talar om. Om 5 milj.kr. skall fördelas på så många människor, blir det ganska få kronor per capita. Det är bara att konstatera att det här inte gör vare sig till eller från. Det har faktiskt inte någon betydelse alls från rättssäkerhetssynpunkt. Vi har tidigare här i dag tvingats göra avkall på våra krav, trots mycket angelägna utbildningsbehov. Utskottsmajoriteten har kommit fram till att vi tvingas till avkall även på den här punkten.
Herr talman! Christel Anderberg säger att det inte bara var domstolarna som var misskötta, utan det var hela rättsväsendet. Nu skall vi inte diskutera hela rättsväsendet i den här debatten i kammaren, men jag kan ändå, herr talman, få konstatera att jag inte har lagt märke till att den nya regeringen har sett till att polisen har fått sina resurser ökade med särskilt mycket, om man ens fått några ökade resurser. Detta för att ta ett annat område av rättsväsendet som exempel. Kvar sedan är egentligen bara åklagarna, och där är situationen ungefär densamma. När det gäller utbildningsanslaget tycker Christel Anderberg att det är så litet att det varken gör till eller ifrån. Jag hade kanske förväntat mig att det statsfinansiella läget inte skulle medge den här utgiften på 5 milj.kr. Om domstolsverket får så mycket utbildningspengar att man kan klara tre utbildningsdagar per anställd inom domstolsverket, är det en väsentlig förbättring av situationen. Att jag inte har nämnt några särskilda områden beror på att domstolsverket har utbildningsplaner. Det handlar om förutsättningarna för delegering och renodling. Det handlar om en rad olika utbildningsmoment, datorisering av domstolsverket och annat. Christel Anderberg är inne på helt fel spår när hon berör förändringen av lagstiftningen om sexuella övergrepp mot barn och tycker att riksdagen är för produktiv med nya lagar. Javisst, det hade gått bra att stötta den socialdemokratiska reservationen där det klart fastslogs att den lagändringen var onödig. Domstolarnas utbildningsbehov hänger inte samman med att vi skulle behöva tala om för domarna att vi har ändrat lagen och att det nu står om låg ålder i ett par av paragraferna. Utbildingsbehovet handlar om hur man handlägger processen kring det som är så svårt, nämligen sexuella övergrepp mot små barn. Det är omvittnat från en rad olika håll att man inom polisväsendet, domstolsväsendet och åklagarväsendet behöver mer kunskap och insikt om den problematik som hänger samman med den här typen av ärenden. Det var det som utbildningen skulle handla om. Jag tror säkert att domarkåren kan läsa sig till att det har skett en lagändring. Det är möjligt att den har uppfattningar om det nödvändiga i den lagändringen också.
Herr talman! Jag tycker att Göran Magnusson har valt fel tågordning. Borde man inte ha omorganisation först och utbildning sedan? Vi vet inte vad som över huvud taget kommer ut av domstolsutredningens förslag. Det kanske inte blir så stora omorganisationer eller förändringar att det krävs några särskilda utbildningsinsatser. Låt oss först se vad det är vi skall utbilda för. Sedan kan vi träffas här i kammaren igen och ta ställning till utbildningsbehovet. Självfallet talade jag om det samhällsekonomiska läget när jag refererade till hela utbildningsdebatten tidigare i dag. Utbildningsbehov finns det inte några gränser för, men det gör det tyvärr för ekonomiska resurer. Det är av den anledningen som utskottsmajoriteten har tagit ställning på det sätt som den har gjort.
Herr talman! Christel Anderberg säger att vi inte vet vad som kommer ut av domstolsutredningen eller, framför allt, av regeringens beredningsarbete. Nej, det är det som är ett av problemen. Det är därför vi tycker att den beredningen borde ske under en bred parlamentarisk uppslutning, i stället för att man sitter instängd i regeringskansliet och filosoferar över hur det här skall gå till. Det hade varit lättare att föra diskussionen om vi hade haft insyn i frågorna på ett annat sätt. Men så här har regeringen velat ha det, och utskottsmajoriteten ställer snällt och vänligt upp på den ståndpunkten. Får jag bara till sist konstatera att några synpunkter eller något svar på mina frågor om specialdomstolarna har jag inte fått.
Herr talman! Jag skulle så gärna vilja svara på den frågan, Göran Magnusson, men det kan jag inte göra. Jag har inget som helst mandat att föregripa översynen av den här frågan, utan jag ber att få återkomma i den saken.
Herr talman! Jag stryker gärna den delen i min fråga som handlade om vilka domstolar som skulle bort och vilka som skulle vara kvar. Det kan jag begripa att det kan vara något svårt att svara på. Men det kunde vara intressant att veta litet grand om motivbildningen kring att man skall vara mycket restriktiv med specialdomstolar. Varför man inte skall ha specialdomstolar skulle väl majoritetssidan ändå kunna redovisa. Det var min ursprungliga fråga.

Herr talman! Brottsförebyggande rådet bedriver en oerhört viktig verksamhet. Även om man på grund av dess namn kan förledas att tro det, går inte BRÅ ut på gator och torg för att handgripligen förebygga brott. Men deras forskning kring brott och orsakerna till brott är ovärderlig i vårt arbete med att på sikt bringa ned kriminaliteten. Om man bara väljer att ta itu med brottsligheten när den väl har uppstått är risken mycket stor att man efter ett tag tappar greppet och faktiskt får en ökad brottslighet. Erfarenheterna från andra länder styrker denna uppfattning. Givetvis har brottslighet att göra också med den sociala situationen och med de sociala klyftor som kan finnas i ett samhälle. Ett generellt sätt att hålla nere brottsligheten är, som vi socialdemokrater ser det, att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i vårt samhälle. Men även i Sverige, där vi kanske på många sätt har kommit mycket längre än många andra länder när det gäller att ge alla människor en chans att skapa sig det goda livet, är brottsligheten ett stort problem. Självfallet skall samhället inte acceptera brott och att andra människor blir lidande av brottsliga individers verksamhet. Det är därför vi måste ha ett rättsväsende med poliser, åklagare, domstolar och fängelser. Men jag tror att vi alla är medvetna om att ingripanden när brott väl har begåtts har mindre effekt på brottsutvecklingen än vad förebyggande insatser har. Forskningen kring brottslighet och orsakerna till denna är därför viktig för att vi skall kunna veta vilka insatser som skall göras för att minska antalet brott och för att förebygga att brott uppstår. Vi behöver veta varför människor begår brott. Hur kommer det sig att vissa är mer brottsbenägna än andra? Vilka metoder är bäst att använda för att förhindra att ungdomar inleder en brottskarriär? Vilka behandlingsmetoder och andra åtgärder fungerar när det gäller att återföra personer som redan har inlett en brottskarriär till ett vanligt liv? Fler frågor kan ställas, men det är helt klart att vi har ett stort behov av ökade kunskaper om orsaker till brott. Brottsförebyggande rådet och dess forskning är ett oerhört viktigt organ för att förse oss med dessa kunskaper. Det är därför vi socialdemokrater så hårt markerar vikten av att BRÅ får resurser för framtida forskning och utveckling. Den översyn av den kriminologiska och kriminalpolitiska forskning som regeringen aviserat är bra, men den får som vi ser det inte leda till att den fina forskningsverksamhet som i dag bedrivs på BRÅ blir lidande. Genom viss samordning kan det säkerligen vara möjligt att något effektivisera denna typ av forskning. Men översynen får som sagt var inte leda till att en i dag väl fungerande forskningsverksamhet på BRÅ slås sönder. Det är därför vi socialdemokrater har reserverat oss i mom. 4. Vi menar att riksdagen skall markera vikten av att BRÅ får tillräckliga resurser även i framtiden. Vår positiva inställning till det arbete som bedrivs på BRÅ har också föranlett en annan reservation. Det gäller frågan om inrättande av professurer vid BRÅ. Vi delar BRÅ:s uppfattning att det behövs tre professurer för att stärka den kriminologiska forskningen. Regeringen har tyvärr inte tillstyrkt BRÅ:s krav. Detta trots att utskottet så sent som förra året sade att frågan om inrättande av professurer vid BRÅ borde beaktas i det fortsatta utvecklings och budgetarbetet i fråga om BRÅ. Vi har således varit överens om att BRÅ behöver ett antal professurer, inte minst för att underlätta rekrytering av forskare och för forskningen som sådan. Nu vill majoriteten begrava frågan i den översyn som regeringen har aviserat. Risken är då stor att det krav som vi här i riksdagen har varit så eniga om försvinner. Socialdemokraterna har därför föreslagit att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att regeringen i sin forskningspolitiska proposition under nästa år bör komma tillbaka med förslag om inrättande av professurer vid BRÅ. Det är förvånande att majoriteten, med Ingbritt Irhammar i spetsen, inte kan acceptera detta förslag. Får jag påminna om vad Ingbritt Irhammar motionerade om förra året. Då krävde hon och en annan centerpartist ett tillkännagivande från riksdagens sida om att det skulle inrättas tre professurer inom detta område. I år tycks Ingbritt Irhammar ha glömt bort vad hon tyckte förra året. Men Ingbritt Irhammar har fortfarande en chans att få igenom det som hon krävde förra året. Det är bara att rösta på reservation nr 1. Ingbritt Irhammar behöver inte oroa sig för att finansministern skall bli gramse på henne. Det vi kräver är inte ett omedelbart inrättande av professurerna. Vi vill med vår reservation markera riksdagens, åtminstone tidigare gemensamma, uppfattning att det behövs professurer inom detta område. Det vore märkligt om majoriteten inte ens på ett sådant sätt milt skulle kunna markera i en fråga där vi tidigare har varit överens. Framför allt skulle det vara förvånande om inte ens Ingbritt Irhammar, som tidigare motionerat i frågan, stödjer vår reservation. Herr talman! Slutligen vill jag ta upp frågan om inrättande av lokala brottsförebyggande råd. Även på denna punkt har Socialdemokraterna reserverat sig. Under den socialdemokratiska regeringen sattes en försöksverksamhet i gång, med lokala brottsförebyggande råd på fem orter. Syftet var att samordna polis, frivilliga, näringsidkare och andras insatser mot brott. Såvitt vi har kunnat förstå har verksamheten varit mycket framgångsrik och positiv. De lokala brottsförebyggande råden skulle kunna innebära ett mycket verkningsfullt sätt att minska antalet brott och på sikt minska den totala brottsligheten. Vi tror på de lokala brottsförebyggande rådens verksamhet, och vi vill därför att riksdagen redan nu skall göra ett uttalande om att BRÅ bör ges ett generellt uppdrag att i hela landet i samverkan med folkrörelser och föreningar bygga ut brottsförebyggande råd. Majoritetens avvaktande hållning är svår att förstå. Tror ni inte på de lokala brottsförebyggande råden och deras verksamhet? Har ni andra kunskaper om dessa än vad vi har? Ni kanske rent av inte vill ha denna typ av verksamhet? Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de tre socialdemokratiska reservationerna i detta ärende.

Herr talman! Först frågan om professurer. Den nuvarande regeringens sätt att bedriva den ekonomiska politiken och dess syn på skatter innebär en uppenbar risk för att vi aldrig kommer att se dessa professurer. Vi har trots allt varit överens här i riksdagen tidigare om vikten av att inrätta tre professurer för att stimulera forskningen och för att få tillräckligt med forskare. Vi reservanter har ju inte krävt ett inrättande i morgon dag. Vi säger att när regeringen skriver sin forskningspolitiska proposition, skall man ta med detta. Jag sade tidigare att finansministern inte behöver bli gramse på Ingbritt Irhammar i denna fråga. Men vi känner en rädsla för att dessa professurer, som vi ändå varit överens om, helt enkelt försvinner. Det är viktigt att riksdagen markerar det. Vi tror att det vore bra för den här typen av forskning. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga om resurser. Nu skall det göras en översyn, som regeringen har aviserat. Vad vi är rädda för är att man ger sig på BRÅ, som vi tycker fungerar bra, och att BRÅ Vi tror att det är viktigt att ha ett sådant organ som BRÅ utgör. Min fråga till Ingbritt Irhammar är om hon kan garantera att BRÅ kommer att bli kvar även efter översynen och givetvis i enlighet därmed får resurser för sin verksamhet. Slutligen om lokala brottsförebyggande råd. Vi är överens om att det är en bra verksamhet. Det har Ingbritt Irhammar alldeles nyss vittnat om. Jag kan inte förstå varför man inte skulle kunna gå vidare. I fråga om t.ex. samhällstjänsten lade faktiskt den borgerliga regeringen fram ett förslag om att utvidga denna till hela landet, trots att utvärderingen inte var klar. Vi har dessutom tydliga bevis både från Sverige och från andra länder på att det här är ett effektivt sätt att bekämpa och förebygga brott. Varför är inte Ingbritt Irhammar och majoriteten beredda att nu ta ett sådant positivt steg och säga att vi skall ha sådan verksamhet i hela landet? Jämförelsen med samhällstjänsten visar att den borgerliga regeringen använder olika principer vid olika tillfällen.
Herr talman! När det gäller dessa professurer är det ingenting som skiljer detta betänkande från tidigare betänkanden i fråga om texten. Det står att det är viktigt att på sikt inrätta dem. Vad som är skillnaden denna gång är faktiskt att en översyn skall göras i den här frågan. När ni socialdemokrater under tidigare år hade chansen att bemöta liknande motionskrav, genomförde ni inte någon översyn. Ni har inte sett till att BRÅ fått professurer.

Det skapades i detta land i en högkonjunktur stora skulder och problem som vi nu måste rätta till i en internationell lågkonjunktur. Det oroar mig hur vi skall kunna klara av att snabbt nog vända den felaktiga ekonomiska politik som ni socialdemokrater bedrev. Jag håller med om att BRå fungerar bra. Men jag håller inte med om att BRÅ inte kan fungera bättre. Det är vad översynen går ut på. Det jag kan garantera Kent Carlsson är att jag skall arbeta för att BRÅ skall vara kvar och kunna fungera på ett bättre sätt. Jag skall arbeta för att BRÅ skall få nödvändiga resurser. För mig är det oerhört viktigt att vi har BRÅ kvar i framtiden. Det lovar jag arbeta för. Beträffande lokala projekt kan jag nämna att det nu är de fem pilotprojekten som skall utvärderas. Därutöver finns det många flera lokala brottsförebyggande projekt i landet. Skillnaden i förhållande till samhällstjänsten är att samhällstjänsten inte fick införas på andra områden än dem som riksdagen hade fattat beslut om, medan det står fullständigt fritt för olika polisdistrikt och olika kommuner runt om i landet att starta och bedriva brottsförebyggande projekt. Det de inte kan få under den här tiden är hjälp från BRÅ att bygga upp verksamheten, eftersom det saknas resurser.
Herr talman! Först beträffande de lokala förebyggande råden. Det vore väl en styrka om vi från riksdagen markerade att det är en bra verksamhet som leder till ett minskat antal brott och att det är angeläget att den byggs ut i hela landet. Anledningen till att jag gjorde jämförelsen med samhällstjänsten är att det är litet akut att nu få i gång så mycket som möjligt av sådan verksamhet som kan dämpa brottsligheten. Vi vet att det är positivt för åklagarväsendet och domstolsväsendet om de får en mindre tillströmning av ärenden. Det är märkligt om vi inte skulle kunna göra en sådan markering från riksdagens sida, när man kunde gå vid sidan av ett utvärderingsarbete som faktiskt inte var slutfört i fråga om samhällstjänsten. Jag tycker att förslaget från regeringen om att vidga samhällstjänsten till hela landet var bra. Det kom faktiskt, Ingbritt Irhammar, innan utvärderingen var klar. Den är ännu inte klar vad gäller samhällstjänsten. Så till professurerna. Risken är faktiskt uppenbar med den politik som regeringen bedriver att de här professurerna inte blir av. Åtminstone känner vi en sådan rädsla. Då kan man tillämpa principen anfall är bästa försvar, som Ingbritt Irhammar gör, och säga att under den socialdemokratiska regeringen hände det ju ingenting. Men utskottet var då enigt om att det här skulle ske litet på sikt. Det har nu gått en tid. Under flera år har det funnits budgetförslag och annat, och därför tycker vi att det nu är dags att komma till skott. Om BRÅ:s resurser och framtid säger Ingbritt Irhammar att hon personligen kommer att arbeta för att BRÅ skall vara kvar och få tillräckliga resurser. Om jag uppfattar det rätt är Ingbritt Irhammar majoritetens företrädare här i kväll. Då frågar jag: Var står majoriteten och regeringen? Kommer BRÅ att bli kvar och få tillräckliga resurser? Avslutningsvis några ord om den ekonomiska politiken, som ju inte behandlas i detta betänkande. Erfarenheterna från resten av världen -- från USA och ett antal andra länder -- av den typ av politik som vår svenska regering nu bedriver, att sänka skatterna rent generellt och tro att man så får i gång tillväxten, har visat att den inte är framgångsrik. Risken med er ekonomiska politik är att den leder till att vi på sikt får ännu mindre resurser till sådana här angelägna verksamheter.
Herr talman! I fråga om resurser för BRÅ i framtiden talade jag om hur jag på sikt vill arbeta för att BRÅ verkligen skall få nödvändiga resurser. Nu frågar Kent Carlsson vad majoriteten säger. Jag citerade faktiskt i mitt inledningsanförande vad som står i betänkandet. Det visar att även majoriteten tycker som jag. Man säger att BRÅ:s arbete spelar en stor roll och att det bör bedrivas under tillfredsställande former. Så uttalar sig majoriteten. Det står att läsa i betänkandet. Jag uttalar mig personligen om vad jag framöver tänker arbeta för, och det står jag för. Så tillbaka till detta med lokala brottsförebyggande projekt. Jag kan ganska säkert påstå att hela justitieutskottet tycker att det här är ett oerhört viktigt arbete. Visst kostar det litet pengar, men jämfört med den effekt som man får ut kostar det betydligt mindre än vad det kostar att bygga fängelser, inrätta fler polistjänster och ha i gång verksamhet vid domstolarna. Det rör sig om oerhört väl satsade medel. Men Kent Carlsson vill alltså att dessa projekt skall byggas upp med hjälp av BRÅ. Jag anser att BRÅ inte kan hjälpa till att få i gång projekten så snabbt som Kent Carlsson vill, utan först måste man arbeta med utvärderingen, och det arbetet skall fortsätta till 1994. Under tiden står det varje polisdistrikt fritt att starta hur många brottsförebyggande projekt som helst, och jag önskar att man startar sådana. Vi kan väl hjälpas åt med att lämna tips, men man kan inte räkna med att få hjälp under de närmaste åren, för att det tar i anspråk resurser, och resurser finns det inte så gott om.

Herr talman! Jag var tvungen att begära ordet igen. Det handlar också om hur man prioriterar. Den nuvarande borgerliga regeringen tycks ha gjort en annan prioritering än den som Ingbritt Irhammar anser vara den rätta. Vi är ju ganska överens om vikten av att bedriva ett väl fungerande brottsförebyggande arbete, men enligt de uttalanden som landets justitieminister gör och bl.a. gjorde i förra veckan är inriktningen snarare att man skall använda mer resurser till den s.k. vedergällningsverksamheten, dvs. till verkställande av straffen. Det är fråga om ganska stora pengar, om de förslag som justitieministern talade om går igenom. Om man vill prioritera brottsförebyggande verksamhet och se denna verksamhet som ett sätt att långsiktigt spara pengar, är det märkligt att den regering som Ingbritt Irhammar företräder gör en annan prioritering. Man lägger faktiskt de nya pengarna på fängelser och på -- som justitieministern uttryckte det i sitt pressmeddelande -- hårdare tag. Är det en riktig prioritering? Står Ingbritt Irhammar bakom regeringens prioritering, att lägga så mycket nya pengar på den typen av verksamhet i stället för att satsa en del av pengarna på brottsförebyggande verksamhet i form av lokala brottsförebyggande råd, professurer och på tillräckliga resurser till forskningsverksamheten?
Herr talman! Självfallet delar jag regeringens syn, vilken framgår av budgetpropositionen. Där betonar man klart och tydligt vikten av det förebyggande arbetet. Detta framgår väldigt tydligt, liksom även att stödet till brottsoffer behöver förbättras. Jag stöder de förslag som nu läggs fram om fler alternativa påföljdsformer. Sådana har vi i Centern motionerat om under flera år, t.ex. detta med samhällstjänst över hela landet. Det är klart att jag gläder mig nu när det skall införas samhällstjänst över hela landet, eftersom det är ett motionskrav från Centern som har framförts sedan flera år tillbaka. Det finns oerhört mycket som gör att jag känner att det lönar sig att vara centerpartist och vara representant för den nya regeringen. Vi får igenom förslag, och det gläds vi åt.

Herr talman! Dagens bostadspolitiska debatt handlar om boendet, jobben och framtiden för byggbranschen. I den senaste valrörelsen och i den då förda diskussionen talade man om systemskifte, marknadshyror, höjda eller sänkta hyror. Frågan om höjda hyror avvisades bestämt och enträget av de borgerliga. Nu, drygt ett halvår senare, är den borgerliga majoriteten på väg att med olika kryptiska förslag och utredningar införa det vi fruktade allra mest, nämligen fördelningspolitiska orättvisor för de boende. Ifrån vårt håll varnade vi för de lättsinniga vallöften som ouppörligt trumpetades ut från de dåvarande oppositionspartiernas sida. Herrar Carl Bildt och Knut Billing m.fl. var upprörda och indignerade och menade att vi körde en skräckpropaganda när vi ifrågasatte hållbarheten i de vallöften som ströddes både här och där. Våra invändningar mot vallöftena grundade vi på tidigare erfarenheter av borgerligt regeringsinnehav i det här landet. Vi varnade väljarkåren för de falska lockrop som utsändes, de lockrop som senare gjorde att en majoritet av väljarkåren fann för gott att pröva era idéer och tankar. Herr talman! Nu finns inom politikens värld ingen ångervecka. En väljarmajoritet har gett de borgerliga riksdagspartierna majoritet och mandat att styra och ställa i det här landet. Det är först senare medborgarna får vara med och betala notan. In blanco-fullmakten som väljarna på valdagen gav till de borgerliga kommer att bli en dyrköpt och ångerfull läxa för många. Dagens bostadspolitik och det betänkande vi nu behandlar visar att den borgerliga majoriteten ökar kostnaderna för boendet. Tyvärr tvingas vi konstatera att en borgerlig riksdagsmajoritet är på väg att rasera den sociala bostadspolitiken. De borgerliga backas upp av Ny demokrati som i vissa lägen vill gå än längre. Kds har villigt ställt in sig i ledet och följer sina borgerliga systrar och bröder lojalt i yrkesutövningen här i kammaren. Låt oss göra en kort tillbakablick på det som hänt efter valet på bostadssektorns område. Bostadsdepartementet är borta. Det är sopat under mattan. Branschföreträdare är vilsna och frågar sig: Vem är huvudansvarig inom regeringen? Vem skall representanter för byggarna, byggjobbarna och alla andra få möta och få tillfälle till en dialog med för att diskutera sina branschproblem? Läget är följande: byggarbetslösheten ökar. Investeringarna i byggandet minskar katastrofalt på grund av regeringens klantiga förfarande. Nya pålagor och andra nymodigheter aviseras för byggsvängen, och ingen vet vad som sker bakom de fördragna regeringsförhängena. Frågorna dras i långbänk på grund av inbördes oenighet osv. I dag står var sjätte byggjobbare utan jobb. Jag tror inte någon enda region kommit undan en besvärande byggarbetslöshet. I Stockholm fanns häromdagen fyra byggjobb att erbjuda åt 4 000 arbetslösa byggjobbare. Hemma i Värmland går 1 200 arbetslösa. Vi kan fortsätta uppräkningen län efter län. Tusentals unga får lämna sin yrkesutbildning och pröva något nytt. Efter ett par år löper byggbranschen en uppenbar risk att förgubbas. De unga, de bästa krafterna flyr branschen, och vi får svårt att senare kunna locka till oss allt ifrån arkitekter till byggnadsarbetare. Enligt prognosen kommer inte mindre än 25--30 % av byggarbetskåren att gå och stämpla under kommande höst och vintersäsong, om inget under inträffar. Gävleborgs län har redan i dag 30 % av byggjobbarna arbetslösa, och prognoserna visar att Norrbotten kommer att ligga på en arbetslöshet av drygt 40 %. Vi vet att den unika situationen kan uppstå att byggarbetslösheten blir högre under sommarhalvåret än under vinterhalvåret samma år. Arbetsmarknadsfonderna töms. Innan kommande årsskifte lär det inte återstå många kronor om inte regeringen tillskjuter ytterligare medel till fonderna. Därmed, herr talman, övergår jag till att kommentera vissa av våra till betänkandet fogade reservationer. Inledningsvis yrkar jag bifall till samtliga reservationer som är fogade till betänkandet. Reservation 1 handlar om en för mitt parti avgörande och ödesmättad fråga. Bostaden är och förblir enligt vårt förmenande en grundläggande och social rättighet som bör och skall likställas med rätten till arbete, utbildning och sjukvård. Målet för den sociala bostadspolitiken är att alla skall ha tillgång till en bra bostad till rimlig kostnad. Det är den handlingslinje vi valt sedan 50 år. Av naturliga skäl har behoven varierat med olika krav på boendet i olika landsändar. Herr talman! Den nöd och fattigdom som Lubbe Nordström mötte på sin resa genom landet från söder till norr var en helt annan än den dagens resenär möter. Lubbe Nordström beskriver från nära håll svälten, nöden, bostadsbristen, fattigdomen, vägglössen och de kalla vintrarna som alla fruktade. Bakom de stundtals romantiskt beskrivna röda stugorna med de vita knutarna dolde sig en hård och närmast brutal fattigdom. Bakom de tunna och dragiga väggarna och oftast tomma skafferierna utspelades familjetragedier på löpande band. Kampen för brödfödan var hård, barnadödligheten hög och sorgen en ständigt återkommande gäst i fattigstugorna. Reseskildringen var en viktig väckarklocka. Många väcktes ur sin slummer och visst väcktes drömmen och visionen om en bättre morgondag, om en bättre värld för tusentals och åter tusentals familjer. Det fanns en inneboende drivkraft att omvandla vardagen till en bättre morgondag. Många deltog i den då förda kampen för att bygga ett bättre och annorlunda samhälle. I dag är gubevars bostadsslummen borta. Trångboddheten och bostadsbristen är ett minne blott. Det som hänt är närmast att likna vid en social revolution. Det är ett stycke skoningslös historia i Moder Sveas rike som Lubbe beskrev i sin bok. Men hur och på vilket sätt kunde vi så radikalt häva denna fattigdom och komma till rätta med Fattigsverige, slummen och allt? Man märker att inte alla har fattat det. Man märker det om man närmare studerar Ny demokratis till betänkandet fogade reservation. Sanningen är att den solidariska bostadspolitiken i kombination med samhällsinsatserna för en god infrastruktur och samhällsservice inte är någon tillfällighet. Många kan känna stolthet över det som har uträttats. Kooperationen, allmännyttan, HSB, Riksbyggen och hyresgäströrelsen har alla dragit ett tungt strå till stacken för att förverkliga drömmar och visioner som väcktes i samband med den diskussionen. Det förhållandet att den förda politiken har varit framgångsrik får självfallet inte tas till intäkt för att tiden nu är inne att avskaffa den sociala bostadspolitiken. Målet och visionerna är annorlunda i dag. I dagsläget är det viktigt att samhällsstödet inte drastiskt sviktar och försämrar de givna förutsättningarna, att man inte söker kortfristiga lösningar. Den moderna välfärdspolitiken i Sverige har koncentrerats till ett antal frågor, som är av avgörande betydelse för livsinnehållet. Under livets olika skeenden och tidevarv måste vi solidariskt hjälpa varandra. Det är en förutsättning, en nödvändig grundförutsättning för att alla medborgare skall kunna få ta del av välfärden. Detta är fallet inte bara med boendet, utan det gäller utbildning, sjukvård, ålderstrygghet, osv. Herr talman! Visst har vi under årens lopp mött många invändningar mot den förda välfärdspolitiken, och visst har vi många gånger tvingats kompromissa oss fram till lösningar. Kompassnålen har mött magnetfält av varierande styrka, men den har alltid svängt tillbaka rätt. Den snitslade och utstakade banan har tidvis varit snårig, om än vi alltid till sist har kommit in i målfållan. Herr talman! Nu är det tydligen den smala vägens politik vi skall följa, enligt majoritetens uppfattning. Vi socialdemokrater menar att såväl ung som gammal även i framtiden måste ges chans att få en bra bostad till rimligt pris. Vårt ställningstagande skall inte feltolkas, som att vi oreserverat håller fast vid det bestående. Vi är i dag, precis som förr, självfallet beredda att ta vårt ansvar och pröva de konstruktiva förslag som garanterar en fortsatt social välfärd. Men vi avvisar de förslag som river ner välfärden och skapar otrygghet för de svaga, de handikappade och de grupper som ännu inte har fått fotfäste på bostadsmarknaden. Utskottsbetänkandet visar att vi vill föra en helt annorlunda politik än vad regeringspartierna, med Moderaterna i spetsen, nu företräder. Den politik vi i dag ser i betänkandet visar på allvarliga kantringar och inger starka betänkligheter, där vissa partier, inte minst Centern, har svängt på sistone. Jag hoppas att det är av tillfällig natur, att vi även framdeles kan slå broar med breda lösningar i ett framtida bostadsbyggande. När det gäller Moderaterna hyser jag inga större förhoppningar om framtida överenskommelser. Georg Danells nyligen presenterade förslag är ljusår från en social bostadspolitik, där alla har chansen att få en bra bostad till en rimlig kostnad. Förslaget som sådant innebär ökad segregation, ökade klassklyftor och orättvisor, som vi över huvud taget inte kan acceptera. Det Danellska förslaget avvisas från vår sida, utöver vad jag tidigare har sagt, med följande motivering. Förslaget är utarbetat av en moderat enmansutredare och har getts en orimligt kort och ''smal'' remissomgång, där ett fåtal har yttrat sig. Dessutom lär vissa tyngre remissinstanser, på grund av tidsnöden, ha avstått från att yttra sig. Den brådskande tidtabell som har presenterats är förvånande, och man får en känsla av att detta hastverk skall fram under alla förhållanden, vad det nu än vara månde. Ett sådant förfaringssätt, herr talman, är ytterst anmärkningsvärt ur parlamentarisk synpunkt, för att inte säga helt förkastligt. Skulle exempelvis de tyngre remissinstanserna nu avvisa förslaget, förutsätter vi att det inte heller läggs till grund för en proposition. Jag skall nämna några andra reservationer. Det gäller allmännyttan. Vi menar att bostadsföretagens roll inom boendet framför allt är av principiell karaktär. Vi har sluppit segregation, som många andra länder har drabbats av. Vi behöver inte åka särskilt långt utanför vårt lands gränser att att möta segregationen. Många TV tittare har i sin kammare kunnat följa reportagen från London och Bryssel, där den förda konservativa politiken -- Margaret Thatchers politik -- har inneburit att de vassa armbågarna, bostadsspekulanterna och de konservativa vann kampen. Det valresultat som basuneras ut över världen i kväll kommer möjligen att innebära att Labour får majoritet. Det är väljarna som säger ifrån, att de inte vill vara med om det här i längden. Vi säger ett klart och entydigt nej till att öppna nya vägar för försäljning av allmännyttan. Varför? Ja, skälen är många. Skulle man direkt sälja bort de bästa och attraktivaste lägena, dvs. ta russinen ur kakan, skulle de sämre områdena, längre bort, förslummas. Vi skulle uppleva ungefär den förslumning som sker i andra länder. Jag skall också säga något om Ny demokratis reservationer. Jag tycker att Dan Eriksson i Stockholm skulle gå hem och läsa på läxan. Han kanske skulle ta reda på vad som har hänt. Ibland, herr talman, kan det vara nyttigt att höra och veta vad som har skett under tidigare årtionden. Så enkelt är det inte, som Ny demokrati gör gällande, att man plötsligt utraderar vad allmännyttan, kooperationen och andra har betytt för boendet i detta land. ''Vet hut, vet sjufalt hut'' är ett uttryck som man egentligen borde citera en sådan här gång. Jag tycker nog att Ny demokratis riksdagsgrupp skall gå i en studiecirkel. Läs på läxan till en annan gång, Dan Eriksson! Visa inte er naiva övertro på att marknadskrafterna klarar det här! Dan Eriksson är ett eko av redaktionen på fastighetsägarnas tidning. I en annan reservation tar vi upp bosparandet. Med den utformning som det ges i den socialdemokratiska partimotionen är det en intressant variant som riksdag och regering bör stödja. Vi tror på den varianten, och vi hoppas att majoriteten kommer att ändra sig i framtiden. Vi tar upp den s.k. byggutmaningen i en annan reservation. Vi tycker att boverket bör ges i uppdrag att vidareutveckla frågan och att i samråd med kommunerna söka vägar för att finna acceptabla lösningar. Jag vill fråga Agne Hansson: Vad är skälet till att frågan tills vidare har lagts på is? Så till vår reservation om SBAB. Majoritetens förhållande till SBAB är en ständigt återkommande fråga. I dag är det styrelsens ordförande, socialliberalen, landshövding Ingemar Eliasson som enligt vårt förmenande med stor kunnighet och djupt engagemang borde kunna övertyga partisystern Anne Wibble och partibrodern Erling Bager om att de för alltid skall stänga dörren för privatiseringsdiskussioner på detta område. Man frågar sig: Vad döljer sig bakom det man skriver om att det ''skapar oro''? Ge gärna företagsledningen och de anställda en gratifikation i stället, och säg att ''ni gör ett bra jobb, ni är bra kapitalplacerare och ni hävdar er väl i förhållande till andra finansiella bolag på marknaden''. Nej, mina vänner, jag tycker att ni skall sluta att köra med ideologiska skygglappar. Det här är ett bra företag; stöd det från hela riksdagens sida och låt dem inte bli oroliga på grund av era skrivningar! Herr talman! Vi vill också ha stöd till ROT verksamhet, reparation och ombyggnad, vilket också skulle ge många dagsverken. Vi har föreslagit särskilda insatser i form av räntebidra till kommuner och landsting för tidigareläggande av en rad objekt. Det skulle ge jobb och sysselsättning. Herr talman! Som jag inledningsvis sade, bedyrade man i valrörelsen från både höger och vänsterfalangen inom den nuvarande fyrklövern, dvs. de fyra regeringspartierna, att det inte var tal om hyreshöjningar. Från talarstolar, på gator och torg, gick de fyra partierna ut med detta budskap. Ni var samstämmiga och alla lika goda kålsupare. Centerpartiet, hoppade villigt på den moderata vagnen och stämde gemensamt in i kören. Lägre hyror fanns på allas läppar. Carl Bildt var lokförare och Knut Billing var en villig avbytare -- han körde på övertid, både natt och dag. Budskapet var detsamma -- det var lägre hyror. I dag, ett drygt halvår senare, mina vänner, vill samma partier kraftigt minska räntebidragen -- de förhatliga subventionerna -- med inte mindre än 3,4 miljarder. En indragning på 3,4 miljarder innebär inte lägre utan högre hyror. Det går stick i stäv med vad ni sade i valrörelsen. Från socialdemokratiskt håll menar vi att den extra indragning av räntebidragen som regeringen föreslår står i strid med de utfästelser som alla fyra regeringspartiernas företrädare gjorde i valrörelsen. Det är och förblir, som vi reservanter skriver, en åtgärd som innebär helt oacceptabla höjningar. I en annan reservation tar vi upp stödet till äldreboendet och vill införa vissa minimikrav. Vi efterlyser också speciella program från kommunernas sida. Från de äldre övergår jag snabbt till de yngre. Majoritetens skrivning är olycksbådande för de yngre. Det är förvånansvärt att ungdomsbostadsstödet avvecklas samtidigt som ungdomsboendedelegationen tvingas upphöra med sin pågående verksamhet. Vad som sker med de nytillträdande på bostadsmarknaden om Danells förslag vinner gehör kan man bara ana sig till. Det är ungdomarna och de nytillträdande som kommer att få stryk. Varför gömmer ni från majoritetens sida ungdomsfrågorna? Herr talman! Jag har nu under den tid som stått till förfogande endast kortfattat och rapsodiskt hunnit beröra och beskriva några av de principiellt viktiga frågorna. Vi bor i ett land med en bra bostadsstandard. Nog borde det, herr talman, kunna slås broar som gjorde det möjligt för oss att i framtiden tillsammans föra en bostadspolitik som innebar att vi kunde rädda bostadsbeståndet och bygga vidare på nybyggnationssidan. Tillsammans byggde vi ett land, ett samhälle, där vi höll marknadskrafterna stången, kunde vi då säga. Jag hoppas att det betänkande som vi i dag behandlar är en tillfällig lapsus och att i varje fall en del av regeringspartierna kommer oss till mötes. Under de timmar vi nu har till förfogande skall vi registrera hur ni från de olika partierna ser på de här frågorna. Vi har lagt fram vårt förslag. Välkomna med idéer och synpunkter, Agne Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan under mom. 38. Jag yrkar också bifall till reservationerna 1, 3, 15, 18, 21, 25 och 30. Jag kommer vidare att begära rösträkning när det gäller reservationerna 1, 3, 15, 18, 21, 25

Herr talman! Dagens bostadspolitiska betänkande spänner över en stor mängd olika bostadspolitiska frågor. Här är det möjligt att beröra bara ett fåtal av dem. Jag vill börja med den grundläggande frågan om de bostadspolitiska målen. Från Vänsterpartiet tycker vi att det finns all anledning att slå fast att rätten till en bra bostad till ett rimligt pris är en grundläggande social rättighet, precis som rätten till utbildning, rätten till god hälsa, m.m. Det är därför litet förvånande, tycker jag, att utskottsmajoriteten i kommentaren till vår meningsyttring och till den socialdemokratiska reservationen säger att det inte tjänar något syfte att fastslå den bostadspolitiska ambitionen -- det är redan så känt hur den sociala bostadspolitiken i vårt land skall utformas. Från vänsterpartiets sida tycker vi att det finns all anledning att slå fast den bostadspolitiska ambitionsnivån och utgångspunkten. Vi tycker att den i dag ifrågasätts i högsta grad -- det finns det konkreta exempel på -- och därför är det viktigt att lägga fast kursen. Som ett konkret exempel på hur den bostadspolitiska kursen ifrågasätts vill jag nämna bl.a. utskottets egen skrivning om utredningen om bostadsfinansieringen, Danellutredningen, där man klart och tydligt anger att utgångspunkten för utredningsuppdraget är att åstadkomma en minskad statsfinansiell belastning. Om det är huvuduppdraget, är det väl inte att åstadkomma en bra bostad till rimligt pris som är utgångspunkten för utredningen! Redan där har man då kommit ifrån den utgångspunkt som vi från Vänsterpartiet vill hålla fast vid. Man kan också undra hur det kommer sig att en så stor och viktig utredning som Danells om bostadsfinansieringen får en veckas remisstid hos viktiga instanser. Är inte också det att ifrågasätta den sociala bostadspolitiken? Jag tycker alltså att det finns all anledning att slå fast hur vår kurs skall se ut. Jag vill gärna fråga majoritetens talesman hur det kommer sig att man inte ens anser det vara viktigt i det här sammanhanget. Vad Ny demokrati anser om den saken är, tycker jag, ställt utom allt tvivel. Ny demokratis representant anser det inte ens vara viktigt att vara med i debatten eller att över huvud taget infinna sig i kammaren när vi diskuterar de bostadspolitiska målen. Det om något visar väl vad man anser om den här frågans vikt. Från Vänsterpartiets sida anser vi att man definitivt kan diskutera hur systemet för subventioner till bostadssektorn skall se ut på sikt. Vi lade redan på hösten 1990 fram ett sådant förslag -- det fattades då beslut om räntelånesystem i riksdagen. Vi upprepade den debatten här i höstas, och jag skall inte gå in på detaljerna i den igen. Jag vill bara fastslå att det finns förslag från Miljöpartiet, som då var representerat, om ett system som på lång sikt skulle kunna sänka statens kostnader för bostadssubventioner utan att det får de mycket negativa sociala konsekvenser som den borgerliga majoriteten i dag håller på att åstadkomma. Jag vill också hävda att räntelånesystemet kan revideras. Vi ansåg och anser fortfarande att det där fanns detaljer som inte var särskilt bra. Jag kan nämna att vi vill återinföra de s.k. förvärvslånen, som man redan tidigare tagit bort, i något reviderad form. När man nu skall diskutera en total omläggning av bostadspolitiken och finansieringen tycker jag att det är viktigt att man låter det gamla systemet gälla i avvaktan på det. Som Magnus Persson var inne på råder det i dag inom byggbranschen en total osäkerhet, som gör att ingen vill investera och satsa. Det har regeringen i allra högsta grad medverkat till. I betänkandet finns det förslag som vi från Vänsterpartiet -- och även Socialdemokraterna -- har framfört om ROT-verksamhet. Jag kan inte se annat än att det kan vara en oerhört viktig faktor för att komma åt arbetslösheten. Vi vet att den är som högst inom just byggsektorn. Jag tror att det vore av avgörande betydelse att kunna satsa stora summor på ROT-verksamhet för ombyggnad och reparationer. Det gäller bostäder, kontorslokaler, företag och offentliga institutioner som sjukhus och skolor men också vatten och avloppsverksamheten. När det gäller äldrebostäder instämmer vi i de reservationer som Socialdemokraterna avgivit om att det är viktigt att man satsar ordentligt på äldreoboendet, att det finns minimikrav och att man när det gäller just äldrebostäder har minimikravet ''med kokskåp''. En annan punkt som finns med i betänkandet gäller förköpslånen. Till skillnad från vad som är fallet på de punkter som jag tidigare talat om kan jag där konstatera att utskottet har intagit en annan ståndpunkt än regeringen, och det är mycket välkommet. Att man från utskottsmajoritetens sida ändå ville ha kvar möjligheten till förköpslån, trots vad regeringen angivit, tycker jag är mycket positivt. När det gäller de förvärvslån som tidigare fanns till familjer med små inkomster som ändå ville kunna köpa sig ett eget hus undrar jag naturligtvis hur det kommer sig att kds inte ens vill följa upp sin egen motion -- det är i stort sett det som behandlas i en kds-motion. Ungdomsbostadsstödet har nämnts tidigare. Jag är väldigt överraskad över att både stödet och delegationen skall avskaffas. Man skulle av det kunna tro att det i dag inte finns någon större bostadsbrist för ungdomar, att vi har ordnat upp den frågan. Men jag tror att samtliga här vet att så inte är fallet, utan att just ungdomar är en grupp som har mycket svårt att komma ut på bostadsmarknaden och få sin första bostad. Jag har därför väldigt svårt att förstå motiven till detta. Det är enligt min mening mycket positivt att utskottets majoritet vill ge dispens när det gäller förnyelsebidragen, som särskilt kan användas i miljonprogramområden. På så sätt kan man fullfölja det arbete som har påbörjats i bl.a. Rinkeby, Göteborg och Botkyrka, som har nämnts i det här sammanhanget. Det är naturligtvis bra att Ny demokrati har ställt upp på detta, men jag skulle gärna vilja att Agne Hansson förklarade varför den borgerliga majoriteten inte kunde ställa sig bakom förslaget. Vi har fått information om att förslaget med stor sannolikhet kommer att genomföras med största hast om det inte blir någon dispens. Det betyder att pengarna går åt ändå. Varför skulle man då inte i stället i lugn och ro och tillsammans med de boende i områdena genomföra detta på ett sätt som är bra och som ändå inte kostar mer pengar? Från Vänsterpartiets sida har vi också krävt att investeringsbidragen återställs till sin tidigare nivå på 9,3 %. Jag har också i fråga om detta mycket svårt att förstå varför man sätter in åtgärden att sänka investeringsbidragen just nu. Just nu har vi ju stor byggarbetslöshet, vi har väldigt stora problem att få i gång byggen som behövs. Det är därför nödvändigt att sätta in olika åtgärder och stimulanser för att bostadsbyggandet inte skall sjunka till katastrofalt låga nivåer. Jag vill också visa på de motioner Vänsterpartiet har väckt vad gäller ekologiskt byggande. Majoriteten hävdar att boverket jobbar för fullt med de här frågorna och att det därför inte skulle behövas några ytterligare satsningar. Det är riktigt. Vi vet att boverket jobbar med detta, och det är väldigt bra. Men vi tror att det behövs ytterligare stimulanser för att just få i gång ekologiskt byggande och ombyggnader i större områden. Nu sker ju detta byggande i hög grad punktvis och i liten skala. Jag vill också nämna det förslag Vänsterpartiet har om uppdelning av stora lägenheter. Vi vet i dag att tillgången på bostäder är väldigt ojämnt fördelad, att det finns ensamstående och par som bor i stora villor och stora lägenheter och som, med litet hjälp på traven, gärna skulle byta till en mindre bostad eller dela upp sin lägenhet eller villa för att göra det möjligt för fler att få glädje av den bostaden. Vi tror alltså att de boende kan behöva hjälp med detta. De skall inte själva behöva lägga ner så stora summor på dessa åtgärder, och man borde därför kunna gå den väg vi har föreslagit. Vi vill därför ge detta uppdrag till boverket. Herr talman! Jag skall sluta med att hänvisa till Vänsterpartiets meningsyttring, där vi har talat om på vilka punkter vi avviker från utskottsmajoriteten och instämmer i reservationer från socialdemokrater. Jag vill också yrka bifall till vår hemställan vad gäller bostadspolitikens övergripande mål och uppdraget till boverket angående stimulanser för ekologiskt byggande.

Herr talman! Först vill jag säga att jag håller med Eva Zetterberg om att det är beklagligt att Ny demokrati inte finner bostadspolitiken så viktig att den är värd besväret att närvara här vid behandlingen av huvudbetänkandet om den bostadspolitiska inriktningen. Eva Zetterberg tog också upp rätten till en bostad, och jag håller också med om att detta är viktigt. Jag vill hänvisa till vad som står i första meningen i regeringsdeklarationen: Bostadspolitiken inriktas på att alla skall ha möjlighet till en bra bostad till ett rimligt pris. Magnus Persson sade att vi bor i ett bra land med bra bostäder. Det är min förhoppning att vi tillsammans skall kunna lösa de problem vi har på bostadsmarknaden på ett sådant sätt att vi kan fortsätta att hålla en bra och hög bostadsstandard i det här landet. Bostaden är av utomordentligt stort värde för den enskilda människan, för tryggheten och för människans möjligheter att fungera och utvecklas väl i samhället. Men bostadsmarknaden har problem, för närvarande främst två. Vi har för det första besvärande höga kostnader både för de boende och för statskassan. För det andra har vi en obalans i byggandet. Från en mycket hög nyproduktion av bostäder och kontorslokaler under 1990 och 1991 sjunker nu nybyggandet mycket kraftigt, samtidigt som antalet tomma lägenheter ökar. Ett minskat byggande medför inte enbart problem. Det ger också möjligheter att fördjupa miljöambitionerna inom bygg och bostadsområdet. Det finns tid att planera och experimentera fram miljövänliga byggen och områden. Kapaciteten för underhåll och reparationer ökar. Ombyggnadsverksamheten ökar nu också mycket snabbt, och det är bra. Under år 1991 beviljades preliminärt beslut om bostadslån för ombyggnad av 69 000 lägenheter, vilket är den högsta nivån någonsin i det här landet. Detta är bl.a. en följd av de beslut som fattades av riksdagen på förslag av den nuvarande regeringen under december månad förra året. För den här debatten är det kanske mer intressant hur de här problemen skall kunna lösas än vem som är orsaken till problemen. Jag skulle naturligtvis mycket enkelt kunna hänvisa till den politik som har lett fram till problemen. Den politiken har inte vi utan en tidigare regering haft ansvaret för. Jag tror inte som Magnus Persson att allt detta är den nuvarande regeringens fel. Magnus Persson blir ju inte trovärdig när han påstår att vi nu snabbt är på väg tillbaka till Lubbe Nordströms tid. Kanske är det intressantare att studera hur de olika partierna föreslår att vi skall lösa de problem vi har framför oss. Det är väldigt svårt att se en konsekvent linje i de socialdemokratiska förslagen i betänkandet. Den socialdemokratiska bostadspolitiken präglas just nu av stor vilsenhet och är full av motsägelser. Vad vill Socialdemokraterna egentligen åstadkomma med sina alternativa förslag inom bostadspolitiken? De problem de vill åtgärda skulle ju inte alls få någon lösning med de här förslagen, tvärtom skulle problemen på svensk bostadsmarknad förvärras. Det är tydligt att Socialdemokraterna inte riktigt vet hur de skall komma bort från den återvändsgränd av dramatiskt stigande kostnader som deras egen regeringspolitik har inneburit för boendet och som medfört att vi under de senaste åren har fjärmat oss från de uppsatta målen för bostadspolitiken. Å ena sidan vill Socialdemokraterna slå vakt om en social bostadspolitik, och man säger att målet för den sociala bostadspolitiken är lika viktigt i dag som tidigare, medan medlen för nå att målet måste förändras och anpassas till den aktuella situationen och de problem som finns att lösa. Det är lätt att hålla med om det, det gör jag också. Å andra sidan kommer Socialdemokraterna tillbaka med samma förslag om detaljreglering och bostadsbyråkrati, som så kraftigt har bidragit till att vi har kommit in i denna återvändsgränd med ökade kostnader och försämrad trygghet för de boende. Å ena sidan anklagar Socialdemokraterna regeringen för att kraftigt dra ned bostadssubventionerna, samtidigt som de å andra sidan föreslår ännu större neddragningar av räntebidrag och kostnadsökningar för de boende genom att införa räntelån. Å ena sida vill Socialdemokraterna satsa mer på ombyggnadsverksamhet, samtidigt som de å andra sidan vill ha räntelånen kvar, som är ett direkt hot mot ombyggnadsverksamheten. Å ena sidan säger Socialdemokraterna sig vilja stimulera byggande och ombyggnad av kommunala lokaler, samtidigt som de å andra sidan vill ersätta de kommunala räntebidragen till äldreboende med räntelån, vilket innebär en gigantisk kostnadsöverföring från staten till kommunerna. Hur skall kommunerna kunna bygga äldrebostäder med sådana ekonomiska åtaganden såsom den kommunala ekonomin nu ser ut? Å ena sidan begär Socialdemokraterna ett uttalande av riksdagen om värdet av de allmännyttiga företagen, medan de å andra sidan vill återinföra regler som sätter en tvångströja på allmännyttan, som gör att man där inte kan förvärva och avyttra för att utvecklas och fungera i konkurrens med andra företag på bostadsmarknaden. Å ena sidan talar Socialdemokraterna vackert om ökad flexibilitet och ökad handikappanpassning i äldreboendet, samtidigt som de vill öka detaljregleringen och därmed försvåra för kommunerna att lokalt anpassa äldreboendet. Vad som är mest förvånande är att socialdemokraterna återigen vill försvåra för kommunerna att behålla ålderdomshemmen. Det är en fråga som vi, visserligen med motvilja från Socialdemokraterna, kunde rädda hem för några år sedan. Var finns egentligen de samlade förslag som skulle kunna rädda byggandet, byggsysselsättningen och den nuvarande situationen på byggmarknaden, som ni har anklagat Centern och regeringen för att förvärra? Hur skall kommunerna i denna svåra kommunalekonomiska situation kunna bygga äldrebostäder om huvuddelen av räntebidragen över en natt försvinner och övergår i lån? Hur skall ombyggande komma i gång om samma räntebidrag över en natt ersätts av lån till räntan? Hur skall fastighetsägarna förmås att satsa på ombyggnation, när de vet att det inte blir möjligt att belåna fastigheterna i framtiden när skulden växer i takt med ränteskulden för ombyggnaden? Med en sådan motsägelsefull, trevande och därmed suddig egen politik går det inte, Magnus Persson, att anklaga andra partier för inkonsekvens i politiken. I betänkandet, som är huvudbetänkande, finns 30 reservationer. 23 av dem står Socialdemokraterna för. Under de socialdemokratiska regeringsåren låg antalet reservationer i huvudbetänkandet runt 120. Det har nu skett en reduktion med tre fjärdedelar. Det visar att Socialdemokraterna försöker göra stort väsen av en omorientering i bostadspolitiken, men i det tysta accepterar och inser de att en ändring i linje med vad som nu föreslås är nödvändig. Jag har tagit fasta på att Magnus Persson är beredd at ta ansvar, och jag skall också så mycket jag kan medverka till att hitta breda lösningar för att utveckla bostadspolitiken även i framtiden. Förslagen i budgetpropositionen, som i sina huvuddrag tillstyrks av utskottet, går ut på att för det första få ned kostnaderna i byggandet och boendet och för det andra anpassa byggandet till en nivå, omfattning och jämnhet som motsvaras av behov och förutsättningar samhällsekonomiskt och bostadspolitiskt. Medlen är förenklingar, besparingar för att klara låg ränta och låg inflation, som är mer avgörande för bostadssektorns kostnader än något annat, och en inriktning mot mer ombyggande och ökat äldreboende när behovet av nybyggnad av bostäder avtar. Med anledning av förslagen i budgetpropositionen gör utskottet två tillkännagivanden till regeringen. Dessutom tas ett utskottsinitiativ. De s.k. förköpslånen avvecklas inte i den takt som regeringen föreslog. De som redan har dessa lån får behålla dem så som var avsett när de togs. Nya lån får också beviljas för år 1992. Det är tillfredsställande att det har gått att samla ett enigt utskott bakom en sådan lösning som är till gagn för att bevara våra mest utsatta skärgårdsområden och för att hindra att fastboendet minskar och ersätts av ett ökat fritidsboende. Med initiativrättens hjälp föreslår utskottet att tidpunkten för igångsättning av låntagarbyggda egnahem för att få det högre investeringsbidraget flyttas fram till den 30 juni. Det gäller alla som ansökt om lån före den 31 december 1991. Därmed undanröjs vissa administrativa problem, och en onödig nedgång i byggandet förhindras. Det andra tillkännagivandet innebär att dispens för sista tidpunkten för ansökan om utbetalning av förnyelsebidrag skall kunna lämnas i särskilda fall. I den delen har en majoritet utan regeringspartierna skapats. Det är i grunden en praktisk fråga. Den är inte stor, men vi har valt att följa upp regeringens förslag i propositionen, och därför finns det en reservation från regeringspartierna på denna punkt. Jag har inledningsvis samlat karakteriserat förslagen i de olika socialdemokratiska reservationerna. Låt mig enbart kommentera några reservationer som Magnus Persson kommenterade och några förslag som han berörde i sitt anförande. Jag tänker inte kommentera Danells förslag, eftersom det senare under våren kommer till riksdagen. Det blir då tillfälle att diskutera detta. Jag tänker inte heller beröra bosparandet som Magnus Persson tog upp, eftersom det även på den punkten efter ett utredningsarbete kommer att läggas fram ett förslag till stimulerat bosparande som vi får tillfälle att diskutera då. Däremot vill jag kommentera reservation 6, enligt vilken Socialdemokraterna vill att riksdagen skall göra ett uttalande om allmännyttans värde och att en total utförsäljning undviks. Men inga konkreta förslag framläggs. Min fråga är: Skall lex Malmö återinföras eller vad menar Socialdemokraterna? Ett riksdagsuttalande i sig stärker och utvecklar inte allmännyttan på något sätt. Jag ser inte heller allmännyttans utförsäljning som något självändamål, men om man skall utveckla allmännyttan måste den ha möjlighet att avyttra för att få pengar för att bygga nytt och utveckla på andra områden. Magnus Persson tog även upp handikappanpassningen. Detta kan man läsa om i reservation 12. Det kan vi alla skriva under på hur viktigt det är. Men några konkreta åtgärder för att förbättra för de handikappade och sjuka föreslås inte. Vad har Socialdemokraterna för åtgärder att föreslå för att göra handikappanpassningen bättre? Ett tillkännagivande av välkända självklarheter förbättrar inte situationen för de handikappade i boendet. Så några ord om den s.k. byggutmaningen, som tas upp i reservation nr 13 och som man vill gå vidare med. Ja, den är på intet sätt stoppad. Ingen har hindrat, och kan heller inte hindra, boverket att fortsätta med byggutmaningen. Och ännu bättre är det om det här förenklingstänkandet kommer in i det regelbundna produktionsarbetet. Därför tycker jag inte att den här aktuella frågan är motiverad. Vi har inte på något sätt lagt frågan om byggutmaningen på is. Men vi tänker inte heller ge direktiv, utan här måste det vara en utveckling som spontant går vidare. Vad är egentligen syftet med dessa typer av förslag? Man begär ju uttalanden utan att ha några förslag till konkreta åtgärder. Gör man så här därför att man inför den allmänna opinionen vill framstå som mera offensiv än regeringen, trots att man i själva verket inte är det? Eller försöker man möjligen reparera efter gamla försyndelser under regeringstiden? Socialdemokraterna har ju yrkat avslag på en mängd förslag med samma inriktning som tidigare centerförslag. Denna form av agerande ligger, tycker jag, mera i linje med uttrycket att vilja men inte kunna. I reservation nr 25 kritiserar Socialdemokraterna avvecklingen av tilläggslånen. Eva Zetterberg var också inne på den frågan. Man hänvisar till en rad skrivelser som kommit in till utskottet. Miljonprogramsområdena med hus yngre än 30 år är ett stort problem. Därom råder inget tvivel. Det finns i det här sammanhanget anledning att göra ett förtydligande. Huvuddelen av tillämpningsområdet för tilläggslånen togs bort redan av den förra regeringen. Det är således inte på grund av den nuvarande regeringens förslag som den stora ombyggnadsverksamheten beträffande bostäder yngre än 30 år i miljonprogramsområdena har stoppats -- väl att märka! Sedan något om SPAB. Jag vill verkligen understryka det som Magnus Persson sade här, nämligen att de anställda hos SPAB gör ett utomordentligt fint jobb. Det är en mycket kreditvärdig bank som sköter sin uppgift på kreditmarknaden utomordentligt bra. Bostadsfinansierings AB, skall privatiseras. Det vore mycket oklokt att ändra nuvarande ägarförhållanden i SPAB. SPAB behövs med sin nuvarande ägarform för att tillgodose behovet av mångfald och konkurrens på kreditmarknaden. Det vill jag gärna framhålla. Socialdemokraterna vill, säger man i reservation nr 15 och det berör motiveringen -- i sak är vi inte oense -- ha en ännu starkare skrivning om ett avslag. Jag tycker att det är en onödig oro som reservanterna försöker så i den här frågan. Utöver vad jag själv nyss här anfört har det även från regeringshåll framhållits, bl.a. av finansministern, att några ändringar av ägarförhållandena i SPAB inte är aktuella. Jag tror således att jag kan lugna Magnus Persson på den punkten. Herr talman!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

Herr talman! Först vill jag säga till Agne Hansson att jag inte tror att vi kommer att få samma samhälle som Lubbe Nordströms. Det var ju en mardrömsfylld vardag som på den tiden mötte människorna. Jag är dock rädd för att det blir förslumning och att därmed vissa bostadsområden i vårt land kommer att vara långt ifrån anständiga. På den punkten är vi kanske överens. Agne Hansson sade att det före valet fanns, om jag minns rätt, 120 reservationer från olika partier. Ja, Centern är överkörd av Moderaterna när det gäller den förda bostadspolitiken. Det är en tragisk utveckling vi möter. Därför är nog svaret ganska givet: Enigheten har manglats i långbänk bakom regeringens förhängen. Sedan kommer det dunkla skrivningar. Agne Hansson vill inte kommentera Georg Danells förslag särskilt mycket, och det kan jag ha respekt för. Men jag hoppas att det inte innebär att man bara sväljer och accepterar. Vi accepterar inte den princip som Georg Danell har spikat. När jag lyssnade på Agne Hansson undrade jag hur han skulle kommentera de 3,4 miljarder som regeringspartierna nu drar in. Jag undrade vad Agne Hansson skulle säga med anledning av det jag sade i mitt första inlägg. Uddevalla att målet för centerns bostadspolitik är att få ner hyran med 30 %. Falköpingstidningarna: Med vår politik räknar vi med besparingar på ca 50 000 per lägenhet. Han hade träffat både byggmästare och byggjobbare som sagt att det kunde bli dubbelt så mycket. Calle Bildt har sagt att det skall bli billigare. Herr talman! Det vidriga är att man nu handlar stick i stäv mot vad man sagt. Sedan tycker jag att man bör följa upp den s.k. byggutmaningen på ett eller annat sätt. Vi sätter inte tvångströja på Allmännyttan, Agne Hansson! Men vi är djupt oroade, i likhet med vad man är hos SPAB. Ni skriver ju att privatiseringsdiskussioner pågår i regeringskansliet -- Anne Wibble får tycka vad hon vill, men det är i alla fall vad ni säger i betänkandet.
Herr talman! Magnus Persson säger att Centern är överkörd i de bostadspolitiska frågorna. Det är klart att jag bestrider detta påstående. Jag kan visa på konkreta förslag även i detta betänkande. Vi har t.o.m. ändrat förslag i centerpartistisk riktning i utskotten. Magnus Persson envisas med att kommentera Georg Danell. Jag kan säga att vi senare kommer att beröra de sakerna. När det gäller hans teknik med enhetssubvention, bassubvention och prioritering till normalbostad vill jag påpeka att det rör sig om krav som vi i Centern under många år har drivit och slagits mycket för. Indragningarna om 3,4 miljarder är en nödvändighet. För att vi skall klara målsättningen låg ränta och låg inflation är det nödvändigt att minska de offentliga utgifterna. Eftersom bostadssektorn svarar för 54 miljarder av de offentliga utgifterna i dag, måste naturligtvis även bostadssektorn medverka i den politik som är oerhört viktig för boendet. Det gäller alltså att få ner kostnaderna genom låga räntor och låg inflation. En räntesänkning om 1 % skulle innebära ungefär 300 kr. lägre månadshyra för en trerumslägenhet, samtidigt som statens stöd för boendet skulle minska med mer än 1 miljard kronor. Detta visar i alla fall något hur viktigt det här är. I valrörelsen sade vi att hyrorna inte får fortsätta att öka. Men jag vet inte med mig att jag har sagt att det kan vara möjligt att sänka hyrorna. I varje fall måste man minska ökningstakten. Vi hänvisade till skattereformen och möjligheterna att sänka momsen på mat och boende -- de två viktigaste nyttigheterna. Vi har lyckats med det första steget, och vi arbetar vidare för att lyckas även med det andra steget, när man framöver skall prioritera skattesänkningarna. Därmed tycker jag att vi redan har haft framgång med den politik som vi presenterat. Skall lex Malmö komma tillbaka, Magnus Persson, eller vad menar ni med ert tal om allmännyttan?
Herr talman! Agne Hansson efterlyste tidigare samverkan. Låt mig säga att vi naturligtvis är beredda till samverkan. Vi vill ha en bostadspolitik där man fördelar kostnaderna över tiden. Räntelånen förvandlas inte över en natt. Vi har fått stryk i den frågan, men den kvarligger naturligtvis tills vidare. Lagt kort ligger. Sedan efterlyste Agne Hansson samlade förslag. Vi har i vår socialdemokratiska motion sagt att beställarna, byggarna, redan från ett objekts början borde få veta vilka förutsättningar som gäller i verkligheten, från start till färdigställande. Nu har vi en klantig regering som kommer med olika förslag, vilket innebär att t.ex. HSB halverar sin produktion. Det slår sysselsättningsmässigt på ett mycket olyckligt sätt. Vi vill också ha 250 milj.kr. mer, och vi vill bygga ut inom ROT-sektorn. Det betyder jobb. Det är de konkreta förslag som vi har. Politik är att vilja, Agne Hansson. Jag hoppas att Centern kommer tillbaka till de bostadssociala målen. Sådana mål har Centern haft under en lång följd av år. Vi har slagit broar. Vi har tillsammans kunnat matcha bostadsfrågorna på ett ganska hyggligt sätt. Jag tycker bara att Agne Hansson nu har kommit i fel sällskap. Kanske kan det näraliggande påsklovet gör att han rätar på ryggen, så att vi när den s.k. tilläggspropositionen kommer kan finna att Centern har kunnat påverka de förslag som jag egentligen hoppas inte kommer. Vilan under någon vecka bör kunna ge litet klarare riktlinjer. Det faktum att byggjobbarna nu går arbetslösa borde också stämma till eftertanke. Agne Hanssons partibroder Börje Hörnlund är arbetsmarknadsminister. Kombinationen av dessa delar är mycket viktig om vi skall komma någon vart. Herr talman! Diskussionen om de handikappade visar att det erfarenhetsmässigt är de som ofta kommer i kläm när boendet är i uppenbar fara. Det är det vi menar med den reservationen. Det är ingen tvångströja. Samma sak gäller äldreboendet, Agne Hansson. Vi vill ha en ministandard som säger vad som bör gälla. Sedan får ansvaret delegeras till kommunerna. Det är inget petande i byråkrati. Jag beklagar än en gång att Ny demokrati lyser med sin frånvaro i dagens bostadspolitiska debatt. Men det visar också vilken vikt man fäster vid boendet. Jag tror att många är besvikna på att de inte är med i den debatt som vi för i dag. När det gäller den framtida finansieringen av boendet skall vi inte vara främmande för att fastighetsskatten kan ge oss en väg att vandra för att klara de segregationsproblem som finns mellan nya och gamla områden. Tänk på det under ätandet av påskägg och annat, Agne Hansson!
Herr talman! Magnus Persson har inte rätt till någon mer replik i vårt replikskifte, men jag frågar mig hur det blir med hyrorna om de socialdemokratiska förslagen genomförs. 50 % hyreshöjning sedan 1982 är facit. Jag hoppas att vi skall kunna straffa detta facit med den omläggning av bostadspolitiken som nu görs. Till det måste man också ha klart för sig, Magnus Persson, att era räntelån och ert bostadsfinansieringssystem inte löser problemet med kostnaderna. Det blir en tillfällig lösning i början, men problemet kommer igen i form av högre hyror längre fram. Det är naturligtvis inte bättre. Det är hela tiden en tickande kostnadsbomb, som dessutom pressar inflation och räntor uppåt. Inflation och räntor som det är så viktigt att få ned för att klara boendekostnaderna på sikt. Därför är detta den enda hållbara ekonomiska vägen att vandra. Man måste, som jag sade tidigare, även inom bostadssektorn vara beredd att avstå just för att garantera tryggheten även i framtiden. Gör man inte det riskerar man att hela finansieringssystemet klappar ihop. Då om någonsin kommer verkligen alla boende att drabbas av högre kostnader. Då är det inte fråga om några få procent, utan då kommer det att bli många som får gå ifrån sina hem. Inte heller ser jag några förslag till lösningar av arbetslösheten på byggmarknaden, som Magnus Persson tidigare talade om. Jag frågar mig fortfarande varför man först vill ge subventioner till kommunerna, men sedan med den andra handen ta tillbaka väldigt mycket mer genom att i räntelånesystemet lägga över kostnaden från staten till kommunerna. Är man på väg -- jag är oroad för det också -- att försvåra för kommunerna att bygga bättre och väl anpassade ålderdomshem för framtiden? Jag hoppas inte det. Men jag blir orolig när jag känner igen tidigare förslag som vi nu har fått bort.

Herr talman! Till Agne Hansson vill jag säga att det är bra om vi är överens om att det är en social bostadspolitik som skall föras. Jag tycker faktiskt att det är oklart i det här betänkandet och i den andemening som den borgerliga regeringen sprider omkring sig huruvida vi är överens om det. Men det är bra att Agne Hansson anser det. Jag vill också hävda att vi är överens om vikten av att hålla nere inflation och ränta. Det har oerhört stor betydelse för kostnaderna i boendet. Men jag tycker att Agne Hansson gör ett stort misstag när han beskriver oss, och jag antar att han även inkluderar Vänsterpartiets politik, som motsägelsefulla. Vad olika förslag handlar om är att se frågorna på både kort och lång sikt. På kort sikt anser vi definitivt att man inte kan gå in med så här oerhört drastiska besparingar och nedskärningar inom boendesektorn. Det är tvärsom här man måste satsa för att rädda jobb, för att rädda byggandet. Det är där våra förslag om att höja tillbaka investeringsbidraget och att sätta in omfattande sysselsättning genom ROT-program kommer in. Det är naturligtvis bra att ombyggnad av så många som 69 000 lägenheter kom i gång under 1991. Men jag undrar om Agne Hansson tycker att det är tillräckligt. Vi vet ju att det finns tusentals arbetslösa byggarbetare i landet som i dag kostar staten en hel del i arbetslöshetsunderstöd. Vore det inte betydligt bättre att sätta i gång riktiga arbeten där människor med dessa kvalifikationer kan göra behövliga insatser? Vad gäller ekologiskt byggande och att tänka mer miljömässigt tog Agne Hansson upp att det är den möjlighet man har i dagens byggkris, när många företag inte vill sätta i gång nybyggande. Men varför säger ni då inte ja till vårt förslag om att satsa ytterligare på ekologiskt byggande i flerfamiljshus? Vore inte det en utmärkt idé? I dag finns det bara små öar där man satsar på att bygga ekologiskt. Vi var helt på det klara med att räntelånesystemet skulle ge minskade subventioner, men det skulle löpa under mycket lång tid och inte göras på detta mycket drastiska sätt. Agne Hansson säger att det ställer väldiga krav på kommunerna och ifrågasätter hur det går ihop med indragningen av bidrag till kommunerna i dag. Men från Vänsterpartiets sida är vi inte intresserade av de här indragningarna. Vi anser att de 7,5 miljarder i indragna bidrag till kommunerna som har diskuterats inte är att föredra. Vi tycker att det är helt andra vägar man skall gå. Jag förstår att Agne Hansson inte vidare vill kommentera Georg Danells förslag eftersom Centern i andra sammanhang har talat om att man ogillar det. Men det är ändå det förslag som diskuteras i dag. Inom Vänsterpartiet tycker vi att det vore oerhört beklagligt om förslaget genomfördes.
Jag kan i och för sig gärna återupprepa vad som står i regeringsdeklarationen när det gäller bostadspolitiken, men jag skall inte förlänga debatten med det. Jag hänvisar till den debatt vi har när det gäller målen för bostadspolitiken. Eva Zetterberg säger att man inte vill gå så fort fram när det gäller besparingar och att syftet med räntelånen är att hålla kostnaderna nere och skjuta dem framför sig. Men problemet med räntelånen är ju, förutom vad jag här har berört, att de är helt omöjliga att sätta i sjön just nu, oavsett regering. De enormt höga realräntor som vi har här i landet -- de har aldrig tidigare varit så höga -- innebär oerhört stora kostnader både för hushållen och för statsmakterna. På fem år skulle man inte få någon besparing, utan ökade kostnader, om de fallskärmar som ligger i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag skulle vecklas ut. Inte heller på den punkten, Eva Zetterberg, är räntelånen att rekommendera. De ger inte den effekt som ni tror. Jag har flera gånger givit uttryck för uppfattningen att det är viktigt att man inte går för snabbt fram när man förändrar i systemen. Men det är ändå viktigt att man går framåt eftersom den sköra samhällsekonomin annars kan vackla, och vi vet ju hur det då går med räntorna; det har vi sett på andra håll. Det är inte till fördel för de boende. Om det är tillräckligt med den ombyggnadsverksamhet som är beviljad -- det är den högsta någonsin i det här landet -- kan man ha olika uppfattningar om. Jag skulle gärna se att man kunde öka den ytterligare. Jag är förvånad att den inte ökar mer. Huvudförslagen för ROT-programmet finns ju fortfarande kvar här i landet.
Jag tror att vi är överens när det gäller betydelsen av att få ned räntan. Men jag tror ändå att det föreslagna systemet skulle kunna fungera eftersom det är tänkt att vara över en mycket lång period; det rör sig om minst 20 år som systemet skulle fungera. Därför tycker jag att den tillfälliga ränteuppgång som vi har just nu inte skall få avstyra ett i och för sig bra förslag. Jag vill påminna Agne Hansson om att det har kommit signaler från bl.a. Bengt Westerberg, som ju är företrädare för regeringen. Han har uttalat stor sympati och sagt att han tror att det är något i den här stilen som kommer. Jag måste säga att jag blev oerhört förvånad när Georg Danell kom med sina förslag. Där fanns ingenting av samstämmighet med Bengt Westerberg. Agne Hansson och Centerpartiet vill inte gå för snabbt fram. Men är det inte just det man gör i dag? Varför tycker då inte Agne Hansson med Centerpartiet och den borgerliga majoriteten att man kan ha kvar i stort sett det system vi har i dag tills vi har ett genomtänkt nytt förslag? Hade inte det varit betydligt bättre? Vad gäller ombyggnadsverksamheten är det bra att Agne Hansson också är intresserad av att stimulera till fler jobb. Jag hoppas att Agne Hansson fortsätter diskussionen med Börje Hörnlund för att få till stånd mer arbete inom ROT-sektorn. Det är precis det vi behöver. Varje byggnadsarbetare som i dag går arbetslös är ett slöseri för samhället. Dessutom innebär det ju en destruktiv tillvaro. Jag tror att det är viktigt att man sätter in alla åtgärder för att tillvarata kunniga utbildade personer inom byggområdet.
Herr talman! Tiden räckte inte i den förra repliken till att besvara frågan från Ewa Zetterberg om miljö och satsningar på boendemiljön. Jag vill gärna svara på de frågor jag får. Jag tycker också att detta är viktigt. Men jag förstår egentligen inte varför man är så orolig. I boverket är man observant på detta och där driver man frågorna vidare. Det är motivet till varför man inte har tillstyrkt den motion som Eva Zetterberg har lagt. Jag tror att arbetet kommer att gå vidare. Det är nödvändigt och det är viktigt. När vi diskuterar frågan om att gå snabbt fram gäller det dels de besparingar i beståndet som vi diskuterar i betänkandet och som rör de 3,4 miljarder som det handlar om på helår, dels nyproduktionen. Den debatten får vi väl ta när vi ser vilket regeringens förslag blir efter Georg Danells utredningsförslag när det gäller den framtida produktionen. Jag tror att det är viktigt att man går försiktigt fram i båda fallen. När det gäller den fråga vi behandlar i dag anser jag att man kan klara det beting som har lagts på bostadssektorn. Men det är naturligtvis viktigt att man inte tar i alltför drastiskt när man går vidare. Det har Georg Danell också betonat i sin utredning när det gäller beståndet. När det gäller ombyggnadsverksamheten hoppas jag, som sagt, att den kommer i gång ännu mer än vad ansökningarna och besluten om lån visar. Jag har förhoppningar om det eftersom de regler som styr det ROT-program som lades fram 1983 finns kvar, med några undantag. Jag tror att man måste komma bort från tanken att det, så fort man styr över från nybyggnad till ombyggnad etc., skulle vara fråga om att plussa på subventioner i ett redan existerande subventionssystem. Man måste hitta andra mekanismer som gör att marknaden själv och de som äger fastigheterna kan agera mer fritt, ha valfrihet och satsa när det är lönsamt. Det är det som ligger bakom den idé regeringen så småningom kommer att föreslå riksdagen, nämligen att man skall få göra fondavsättningar till reparationer och ombyggnad. Det ger fastighetsägarna möjlighet att rusta och bygga om sina lokaler under lågkonjunktur, när det är som mest lönsamt. Därmed tror jag att man löser en hel del av problemen.

Herr talman! Jag kommer från den del av landet som vi bohuslänningar brukar kalla Sveriges framsida. Det finns en del baksidor med att bo på den framsidan. Jag tänker då på de attraktiva kustsamhällen som finns, inte minst utefter västkusten. Många rika människor har kunnat köpa upp de fastigheter som finns i kustsamhällena. Detta har lett till att många hus står obebodda en stor del av året. Därmed utarmas den service som de fast boende har haft: butiker får slå igen osv. Detta har varit ett omdiskuterat problem i många år. Man har försökt pröva olika lösningar och man har gjort utredningar. Vi bohuslänningar skulle naturligtvis önska att man hade haft en förvärvslag där man kunde pröva olika typer av förvärv. Då skulle de människor som vill bo hela året i de här samhällena för att upprätthålla servicen kunna få del av fastigheterna. Tyvärr får vi konstatera att det inte är någon framkomlig väg, eftersom det inte finns en majoritet för det i riksdagen. Man har ändå försökt göra det möjligt för människor att bo kvar i dessa samhällen genom att de fått s.k. förköpslån till lägre ränta för sina köp. Detta har byggt på att kommunen har kunnat förköpa fastigheten. Sedan har man gått in med räntebidrag, motsvarande det s.k. tomt och grundberedningsbeloppet för att inte minst barnfamiljerna skall kunna köpa hus som blir lediga till försäljning. Jag är naturligtvis glad att ett enigt utskott står bakom förslaget att dessa lån skall finnas kvar. Nu skrivs det i betänkandet att det här skall kunna lämnas tills vidare, men samtidigt står det att det skall få gälla för 1992. Regeringen ville ju ta bort dessa den 1 januari 1992, men nu ändrar vi på det i riksdagen. Jag skulle vilja ställa en fråga till Agne Hansson med utgångspunkt i att vi haft gemensamma intressen. Inte minst har Centerpartiets företrädare i en del av kommuner i Bohuslän drivit frågan att behålla dessa lån. Är Agne Hansson och Centerpartiet beredda att se till att det blir möjligt till förmånliga lån även efter 1992? Problemen kommer naturligtvis att kvarstå även efter det här året. Skulle vi gemensamt kunna utforma en politik, som leder fram till att dessa samhällen inte dör ut, att människor skall kunna köpa fastigheter och få förmånliga lån?
Herr talman! Först vill jag uttala samma tillfredsställelse som Lennart Nilsson över att det har varit möjligt att komma dithän där vi nu är med förköpslånen. Frågan sträcker sig kanske längre tillbaka i tiden än vad Lennart Nilsson tänkte sig. Redan förra året skulle man enligt ett förslag från den tidigare regeringen avveckla förvärvslånen för dem som redan hade fått lån under en treårsperiod. Till detta kom den nuvarande regeringens förslag att befintliga lån skulle avvecklas, inte på tre år utan på ett år, samtidigt som nya lån skulle stoppas. Utskottet föreslår nu att de som har fått förvärvslån beviljade får behålla dem hela den tid som var avsett när beslut om lånen fattades. Dessutom skall nya tillkommande lån kunna beviljas under 1992. Det är vad utskottet säger i sitt betänkande i dag. Jag hoppas att det under det här året skall vara möjligt för oss att hitta lösningar för att kunna värna fastboendet i dessa områden, som är så utsatta. Men problemet är inte helt enkelt. Både den förra regeringen och den nuvarande regeringen har varit på väg att ta bort dessa lån. Men jag hoppas att Lennart Nilsson och jag nu kan fortsätta att arbeta för att kunna hitta en vettig lösning, antingen lagstiftningsvägen eller finansiellt.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att om Agne Hansson kan klara sitt parti för framtiden, tror jag att jag kan klara mitt. Det handlar om viktiga ting för de människor som det berör, inte om några stora pengar. Jag hoppas att Centern och Socialdemokraterna skall kunna hitta en lösning för framtiden som innebär att man på ett eller annat sätt kan lösa de problem som dessa lån har varit avsedda att avhjälpa.

Herr talman! Frågan om hyreslagstiftningen är en viktig fråga för alla människor som vill ha en bra bostad. Vi ser nu med oro på vissa uttalanden, där det framgår att man försökt föra in det hela på en väg som leder bort från hyresgästernas starka ställning i sitt boende. Vi kan konstatera att hyreslagskommitténs arbete har avvecklats -- man behandlar inte de frågor som är viktiga för att stärka hyresgästernas ställning. Så sent som i dagens Morgoneko kunde man höra minister Reidunn Laurén göra ett uttalande kring en diskussion som hade förevarit. Hon sade att det inte alls är säkert att bruksvärdessystemet kommer att finnas kvar i framtiden. Reportern frågade om inte det innebär att man kommer att införa marknadshyror. Ja, det kan man säga, svarade ministern. På område efter område leder den borgerliga politiken till ofrihet. Man talar ibland om valfrihet, men det leder till ofrihet för de människor för vilkas boende det är helt nödvändigt att det finns en stark lagstiftning som stärker inte minst deras besittningsskydd. Vi socialdemokrater har i några reservationer anfört att vi vill slå vakt om bruksvärdessystemet. Nu är det föremål för en utvärdering. Med oro läser man de uttalanden som görs från ministerhåll och som leder bort från hyresgästernas starka ställning och det bruksvärdessystem som vi har i dag. Det stämmer överens med de farhågor som vi hade inte minst i valrörelsen. Från Centerpartiets sida och även från Moderaternas sade man: Nej, vi skall inte införa några marknadshyror, vi skall slå vakt om de system som finns. Det är bara att konstatera, att för varje gång som det läggs fram en proposition i riksdagen som handlar om hyreslagstiftningen, leder det bort från de system som vi så ofta har varit överens om, i varje fall i de stora partierna bortsett från Moderaterna, som naturligtvis vill företräda dem som har hand om fastigheterna och dem som har pengar. Men de har inte slagit vakt om dem som är svaga i dessa sammanhang. Och de svaga grupperna när det gäller boendet är hyresgästerna. Därför behövs en stark lagstiftning på det här området som inte försämrar hyresgästernas besittningsskydd utan tvärtom stärker det på olika sätt. Vi vill utveckla besittningsskyddet inte minst för lokalhyresgäster. Vi har haft en lagstiftning på det här området under tre år. Tidigare har man sagt inte minst från Centerpartiets sida att det borde göras en utvärdering. Det har nu gått tre år, och vi bedömer situationen som sådan att det nu finns en del underlag för att göra en utvärdering. Tyvärr måste vi konstatera att inte ens där vill Centern vara med och göra en sådan utvärdering för att se om det finns olika områden i fråga om lokalhyror som behöver förbättras. Det hela är naturligtvis tragiskt. Allt som nu handlar om lagstiftning på det här området leder bort från det som vi har slagit vakt om i vårt samhälle.

Det leder fram till att hyrorna trissas upp i dessa attraktiva områden. Då är det helt enkelt marknaden och plånboken som styr. Det är ju det som vi har varit så oroliga för, att det skall bli så. Därför måste vi slå vakt om bruksvärdessystemet. Inom bruksvärdessystemets ram finns det naturligtvis möjligheter att se på olika faktorer, vilket man också har gjort när hyresgäströrelsen har förhandlat med fastighetsägarna om olika saker, lägesfaktorer och annat. Vi Socialdemokrater vill slå vakt om det här systemet, och därför vill vi ju inte minska hyresgästernas möjligheter. Tvärtom bör skyddet för de svaga stärkas, och de svaga i det här sammanhanget är ju inte fastighetsägarna -- de har alltid klarat sig. Hyresgästernas ställning måste stärkas. Herr talman! Med det anförda ställer jag mig bakom samtliga reservationer som jag har berört, men jag yrkar bifall endast till reservationerna 1

Herr talman! Den borgerliga regeringen och borgerliga partier i allmänhet brukar tala mycket om valfrihet och om hur man skall stärka den enskilda människans ställning. Det ställer nog de flesta av oss bakom, vilket också Vänsterpartiet definitivt gör. När det sedan kommer till frågan om hur valfriheten och den enskilda människans ställning skall stärkas brukar vi ha väldigt olika uppfattningar. Just hyreslagstiftningen är ett väldigt tydligt exempel på detta. Vi i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har genom olika motioner velat stärka den enskilde hyresgästens ställning för att värna om den egna bostaden. Men det säger den borgerliga majoriteten tvärt nej till. Av utskottsbetänkandet framgår det: ''Det är naturligt att målsättningen för ett fördjupat boendeinflytande fastläggs av de som är berörda. Enligt utskottets mening finns det med hänvisning till vad som nu anförts och med hänsyn till pågående överväganden inte anledning för riksdagen att ge regeringen till känna önskvärdheten av åtgärder för att stärka hyresgästernas ställning.'' Detta är precis att tala emot en förstärkning av hyresgästernas ställning samt en ökning av valfriheten och möjligheterna för den enskilde hyresgästen. Jag har därför väldigt svårt att se talet om ökad valfrihet som annat än allmänna uttalanden och schabloner, som används inom politiken från de borgerliga partiernas sida. I detta betänkande tas frågor om bruksvärdessystemet upp. Man hänvisar till hyreslagskommittén och den utvärdering som skall vara klar till sommaren. Vi i Vänsterpartiet är helt klara över att det finns många rätt stora brister i bruksvärdessystemet. Enskilda hyresgäster som inte har en stark förhandlingspart bakom sig kan komma i kläm. Om den enskilde hyresgästen för sitt ärende vidare till hyresnämnden är möjligheterna att driva saken vidare rätt små. Det finns i dag ingenting som den enskilde hyresgästen kan göra för att förmå hyresvärden att lämna uppgifter om likvärdiga lägenheter etc. Det finns en rad sådana exempel som visar hur bristfälligt bruksvärdessystemet är. Vad leder då detta till för slutsatser? Jo, för min och Vänsterpartiets del leder det till att bruksvärdessystemet måste förstärkas och till att man bör se efter vilka ytterligare krav som kan ställas för att den enskilde hyresgästen tillsammans med hyresgästorganisationen, tillsammans med andra eller alldeles på egen hand skall kunna driva sin sak och kräva att hyresvärden mobiliserar och lägger fram bevis för hur likvärdiga lägenheter bedöms. Men det här betänkandet ger uttryck för raka motsatsen. I det som jag har tagit del av från hyreslagskommitténs betänkande talas det inte någonting om hur man skall kunna stärka den enskilde hyresgästens ställning. En annan viktig punkt som tas upp i betänkandet är frågan om bostadsanvisningslagen. De borgerliga partierna anser det över huvud taget inte vara nödvändigt vare sig med en bostadsanvisningslag eller med bostadsförmedlingar runt om i landets kommuner. Vi tycker att det är bra att det finns en bostadsanvisningslag, men att också den är för svag. Det är viktigt att bostadsanvisningslagen förstärks. Man skall kunna kräva att varje kommun har en bostadsförmedling. I små kommuner kan ju bostadsförmedlingen vara väldigt anspråkslös eller skötas av en nämnd som har andra uppgifter. Men det skall vara obligatoriskt att det skall finnas en bostadsförmedling i varje kommun. Särskilt vi som bor i Stockholm vet hur viktigt kravet på en bostadsförmedling är. I dag föreslår man att bostadsförmedlingen i landets största kommun skall läggas ner och verksamheten skall tas över av privata fastighetsägare. Därför framstår kravet på att förstärka bostadsanvisningslagen som ännu viktigare än tidigare, då vi avgav vår motion. Herr talman! Jag vill hänvisa till min meningsyttring som är fogad till detta betänkande. Jag yrkar också bifall till reservation 1 och till min meningsyttring i vad gäller bostadsanvisningslagen.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar har rubriken Vissa frågor om hyreslagstiftningen m.m. Det låter inte så spännande, men om man tänker efter är vi alla i stort sett berörda av hyreslagstiftningen. Det är därför viktigt att vi har en lagstiftning som är så lättillgänglig som möjligt. Nu gällande hyreslag har sitt ursprung i lagen om nyttjanderätt till fast egendom. Den lagen kom till redan 1907. Hyresbestämmelserna har därefter ändrats vid olika tillfällen. De många ändringarna har minskat hyreslagens överskådlighet. De nuvarande bestämmelserna i hyreslagen är både krångliga och svåröverskådliga. Även många fackmän upplever den nu gällande hyreslagen som svårtillgänglig. Det innebär att nuvarande hyreslag inte tillgodoser de krav som kan ställas på modern lagstiftning. Riksdagens lagutskott framhöll under 1983/84 års riksmöte att hyresbestämmelserna var komplicerade och svåröverskådliga. Så småningom tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en parlamentarisk utredning. I november 1989 utsåg regeringen fyra riksdagsledamöter med ett justitieråd som ordförande att ingå i kommittén. Kommittén antog namnet 1989 års hyreslagskommitté. Till kommittén knöts ett antal experter. Kommitténs uppgift var att se över hyreslagstiftningen. Utöver att komma med förslag till ändringar i hyreslagen ingick också att göra en språklig översyn av hyreslagen. Dessutom ingick i direktiven att utreda vissa frågor inom annan hyresrättslig lagstiftning, främst hyresförhandlingslagen och bostadsförvaltningslagen. Kommittén valde att först behandla frågor som berör hyreslagen och den språkliga översynen av lagen. I november 1991 lämnade 1989 års hyreslagskommitté sitt betänkande Ny hyreslag. Betänkandet kännetecknas av ett stort samförstånd mellan i kommittén ingående ledamöter. Det fanns en stor vilja hos ledamöterna att söka samförståndslösningar. Det tror jag att Hans Göran Franck som liksom jag också ingick som ledamot i kommittén kan intyga. Eftersom flera av Socialdemokraternas reservationer till detta betänkande visar stora likheter med vad som 1989 års hyreslagstiftningskommitté i stor enighet har föreslagit, vill jag beröra några av kommitténs förslag. Kommittén föreslår omfattande ändringar i nu gällande bestämmelser om förverkande av hyresrätten till en bostadslägenhet vid bristande hyresbetalning. Vi anser att nuvarande bestämmelser är för stränga och därför bör ändras. Genom kommitténs förslag minskas antalet avhysningar. Vi föreslår också ett bättre skydd för lokalhyresgäster i fråga om hyra av lokaler. Kommittén tar också upp störningar i boendet. En viktig tanke i kommitténs förslag är att ta vara på möjligheter att lösa störningsproblem på annat sätt än genom avhysning. Men vi förslår också en särskild regel för mycket grava störningsfall. När det gäller bostadshyresgästens bytesrätt föreslår vi att treårsspärren slopas. Det innebär att den nuvarande begränsningen av bytesrätten bortfaller för bostadshyresgäster som fått lägenheten genom byte och innehaft den mindre än tre år. Vi föreslår också en slopning av lagregeln om att den nya bostadshyresgästen vid ett lägenhetsbyte är ansvarig för gamla skulder. Det var några exempel på förslag till ändringar i hyreslagen. Eftersom hyreslagen är en lag som är av stort intresse för gemene man, har kommitténs strävan varit att göra hyreslagen så lättillgänglig som möjligt. Men ämnets svårighetsgrad har satt mycket bestämda gränser för lättillgängligheten. Komplicerade sakliga sammanhang kan inte förenklas mer än till en viss gräns. Nu är betänkandet ute på remiss. Remisstiden går ut den 25 maj. Det talades nyss om bruksvärdessystemet. Statens institut för byggnadsforskning har i uppdrag att se över bruksvärdessystemet. Arbetet bedrivs med målsättningen att översynen skall vara färdig senast den 1 juli 1992. I ett interpellationssvar den 19 mars 1992 sade det ansvariga statsrådet att hon ville invänta och se resultatet av utvärderingen av bruksvärdessystemet.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
Fru talman! Jag blev litet konfunderad när jag hörde Birger Andersson. Vem pratar Birger Andersson egentligen för? Pratar han i sin egenskap av utredare i hyreslagskommittén, som inte fick fortsätta, eller representerar han majoriteten, som anser att man skall försvaga hyresgästernas ställning? Jag respekterar Birger Anderssons mening att man bör stärka hyresgästernas ställning. Men den går tvärtemot det resonemang som regeringspartierna nu för, inte minst med utgångspunkt i det vi hörde i morse. Där talades det från Reidunn Lauréns sida om att man skulle göra det lättare att vräka störande hyresgäster. Det rimmar illa med det Birger Andersson här sade, att det inte skulle vara så enkelt att vräka människor. Vi har i vårt land en folkrörelse som representerar en stor mängd hyresgäster i en fin demokrati. För att kunna bemöta fastighetsägarna och deras juridiska expertis och kompetens har man bildat en stark hyresgäströrelse. Regeringen driver nu, efter vad man kan förstå, den politiken att man skall slå sönder dessa fria organisationer, i syfte att försvaga hyresgästernas ställning till förmån för fastighetsägarna, så att de kan sparka ut folk litet hur som helst. Jag skulle vilja ställa en fråga till Birger Andersson, och jag hoppas att jag får ett rakt svar. Jag är orolig för att man är på väg att avveckla bruksvärdessystemet. Det var inte avsikten med utvärderingen. Den skulle gälla på vilka punkter man skulle göra förändringar. Är Birger Andersson och hans Centerparti förespråkare för att vi skall ha ett bruksvärdessystem även i fortsättningen? Jag hoppas att jag kan få ett svar på det. Jag respekterar Birger Anderssons synpunkter och samförståndsanda när det gäller dessa frågor. Men tyvärr är det bara att konstatera att de rimmar illa med den verklighet vi i dag lever i, med den fyrpartiregering vi har.
Fru talman! Jag skall svara på Lennart Nilssons frågor genom att säga följande. I 1989 års hyreslagskommitté ingick fyra politiker: två socialdemokrater, en moderat och jag själv från Centern. Jag tycker därför att det fanns anledning att redovisa huvuddragen. I kommittén fanns en stor samstämmighet. En del av de synpunkter som framförs i reservationer från den socialdemokratiska gruppen sammanfaller med det vi diskuterade i hyreslagskommittén. Det är naturligt att man inväntar remissvaren och den behandling och beredning som behöver göras. Så var det också under den tid Socialdemokraterna satt i regeringsställning. Detta är komplicerade frågor. När vi hade interpellationsdebatten med statsrådet Laurén fick vi intrycket att man skulle ta itu med dessa frågor med kraft så fort man hade fått in remissvaren och synpunkterna när det gäller bruksvärdessystemet från statens institut för byggnadsforskning. Magnus Persson och jag fick ett löfte i detta sammanhang att en proposition skulle komma under nästa riksmöte. Det uttalande i tidningen i dag som Lennart Nilsson tydligen syftar på gäller hyresförhandlingslagen. Där har Centern och även Folkpartiet och Moderaterna hela tiden reserverat sig. Jag har här det senaste betänkandet framför mig, 1990/91:BoU9. Vi vill förenkla förhandlingssystemet. Vi anser att hyresgästerna i berörd fastighet skall kunna förhandla. Det skall vara en grupp eller förening av berörda hyresgäster. I dag är det en stor organisation som absolut skall stå bakom förhandlingarna för hyresgästernas del. Detta är ingen nyhet för Lennart Nilsson, om han har läst reservationerna i tidigare betänkanden. Vi har från Centerns sida sagt att vi vill behålla bruksvärdessystemet. Men vi har också sagt att vi vill göra en utvärdering. Eva Zetterberg har sagt att man även från Vänsterpartiets sida är beredd att göra justeringar i bruksvärdessystemet. Jag är litet förvånad över att Socialdemokraterna inte alls är beredda att göra några ändringar. Vi vill vänta på utvärderingen och se vilket resultat den visar. Sedan får vi utifrån det ta ställning till vilka förändringar som eventuellt kan behöva göras i systemet.
Fru talman! Jag måste säga till Birger Andersson att hyresgäströrelsen inte har något monopol på förhandlingar om hyrorna.